Herr talman! Låt mig först uttrycka min tacksamhet och glädje över att vid dagens debatt återfinna socialdemokratiska ledamöter från skatteutskottet inte bara i kammaren utan t.o.m. på talarlistan. Under den allmänpolitiska debatten den 1 februari hade vi naturligtvis ett avsnitt om skattepolitiken, och det är ju inte så konstigt, eftersom skatterna svarar för ca 180 miljarder av statens budgetinkomster. Det som var konstigt var emellertid att skatteutskottets socialdemokrater hade gått och gömt sig. I varje fall fanns ingen vare sig på talarlistan eller ens i kammaren — en i mitt tycke skrämmande nonchalans. Jag skulle nu vara tacksam om Egon Jacobsson eller någon annan företrädare för utskottets socialdemokrater ville tala om varför ingen socialdemokrat från skatteutskottet den gången ställde upp och försvarade regeringens fögderi. I skatteutskottets betänkande 22 behandlas ett regeringsförslag om att kredittiden för de flesta punktskatterna skall kortas ner till 40 dagar. Dessutom behandlas en hel del motioner, de flesta väckta under den allmänna motionstiden. När det gäller kredittiden har utskottet i stort sett varit enigt. Det har varit önskvärt att så långt möjligt åstadkomma en enhetlig kredittid, och då alla åtgärder att spara i statens budget bör tillvaratagas har det också varit positivt att staten får en likviditetsförbättring med ca 1,9 miljarder kronor. Vi har dock i ett särskilt yttrande påpekat att förkortningen i vissa fall kan medföra fel och ofullständigheter i deklarationen, varför regeringen uppmärksamt bör följa reformens verkningar. Beträffande behandlingen av de motioner som väckts under den allmänna motionstiden har vi moderater lämnat fyra reservationer. Den första gäller kassettskatten, som infördes för ett och ett halvt år sedan. Ursprungligen beräknades den nya skatten inbringa 135 milj.kr. Senare prutade man beloppet till 100 milj.kr., och i tilläggspropositionen för ett år sedan hade beräkningarna sänkts till 27 milj.kr. Även det beloppet har visat sig vara för högt. Kvar står krångel, byråkrati och en viss smuggling av videoband för att undgå skatten. Jag är glad över att vi moderater i skatteutskottet reserverade oss mot beslutet när det togs våren 1982. Mot bakgrund av det sagda finner jag det i högsta grad påkallat att nu bifalla den motion som yrkar på en utvärdering av kassettskatten. Tippningsförmågan har sannerligen inte varit bättre när det gällt att beräkna hur mycket skatten på hårdvaran, dvs. videobandspelarna, skulle inbringa. Där tippade man 65 milj.kr. för budgetåret 1983/84 och 85 milj.kr. för påföljande budgetår. Eftersom skatten första halvåret 1983 blott gav 3,1 milj.kr. måste det stå fullt klart att det under innevarande budgetår inte blir några 65 milj.kr. Den siffran är ändå en nedrevidering från i fjolårets kompletteringsproposition angivna 90 milj.kr. Även här är det fråga om mycket krångel för litet pengar, och vi yrkar i reservation 2 att skatten på videobandspelare, som är 600 kr. per styck, avskaffas från den 1 januari 1985. Ien socialdemokratisk motion yrkas på beskattning av datorer. Alternativt kan motionärerna tänka sig att avgiftsbelägga användningen av datorer. Förslaget avser såväl datorer inom näringsliv och förvaltning som de som används i privat bruk. Man begär att regeringen skall komma med ett förslag i den riktningen. Utskottsmajoriteten tycker inte att det finns några betänkligheter att utifrån fördelningspolitiska skäl beskatta privata datorer, men man talar samtidigt om de gränsdragningsproblem som kan uppstå. När det gäller datorer inom näringsliv och förvaltning är inte utskottsmajoriteten beredd att förorda en ny punktskatt, utan man anser att frågan bör behandlas i ett större sammanhang. Man tänker då på en kommande utredning om beskattning av produktionsfaktorer och anser därmed att syftet med motionen är tillgodosett. Summan av kardemumman är att utskottet avstyrker motionen. Moderata samlingspartiet avstyrker också motionen men med en annan, mindre teknikfientlig skrivning. Vi anser det förkastligt att — som här föreslås — försöka bromsa de tekniska fördelar som bruket av datorer erbjuder. I en gemensam reservation klargör de tre borgerliga partierna sin ovilja att medverka till ett förhöjt skattetryck som stoppar upp rationaliseringssträvanden och dessutom kan föranleda gränsdragningsproblem. Jag kommer så till den sista reservationen, som rör en uppmjukning av ”lex Öresund”. Det snart tjugofemåriga missfoster som går under detta namn har irriterat miljontals resenärer sedan lagen infördes 1961. Passagerarna har självfallet svårt att förstå varför den måltid som de kan inmundiga under överresan inte får ackompanjeras av litet musik eller annan underhållning. Skulle likväl en restauratör drista sig att tillhandahålla någon musik, ja då ryker vips rättigheterna att obeskattat medföra nubbe, vin, öl, tobak och t.o.m. choklad ombord. Ett annat förbud innebär att passagerarna maximalt får inhandla och ilandföra 20 cigaretter eller motsvarande mängd annan tobak. Restriktionerna i fråga har säkerligen verksamt bidragit till den mycket oroväckande försämring som Öresundstrafiken gradvis undergått de två senaste decennierna. Går lönsamheten ner för rederierna, som nu varit fallet, så minskar självfallet viljan och den ekonomiska förmågan att investera i nytt, erforderligt tonnage. Försämras servicen, minskar passagerarantalet, och så är man inne i en ond cirkel. Den senaste tiden har finansministern uttalat sig positivt till att minska krångel och byråkrati när det exempelvis gäller ölförsäljning under helger, och han hart.o.m. sagt sig vilja ta upp frågan om lättnader i bestämmelserna om skattefri försäljning av parfym och kosmetika i internordisk trafik. Detta är i och för sig glädjande; men det är samtidigt beklagligt att finansministern i ett interpellationssvar förra året sade att han vägrade medverka till en ökad skattefri försäljning av tobak eller eljest uppluckra ”lex Öresund”. Detta går stick i stäv mot de synpunkter som för ett par veckor sedan framfördes i en gemensam skrivelse till regeringen från länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö kommun och Skånes Handelskammare. Där begär man en översyn av ”lex Öresund”. Man begär att den obeskattade mängden tobaksvaror tillåts öka samt att rätten till underhållning på färjorna skall få gälla utan att detta leder till inskränkningar i rätten till den skattefria försäljningen ombord. Självfallet beror detta på att man har uppmärksammat att servicen på Öresundsbåtarna har väsentligt försämrats på grund av färre turer och tonnage som ofta går sönder, så att turer måste inställas. Skatteutskottets majoritet har avstyrkt den moderata motionen om uppmjukning av bestämmelserna för trafiken på Öresund, men erkänner likväl att det behövs bättre överensstämmelse med de regler som gäller för annan nordisk färjetrafik. Jag beklagar att vi moderater är ensamma om reservationen, och särskilt anmärkningsvärt finner jag att inte folkpartiets representant kunnat ansluta sig. Folkpartiet i Malmöhus län uttalade sig förra året enhälligt inte bara för att uppluckra ”lex Öresund” utan t.o.m. för att helt slopa den. Jag hoppas nu på folkpartiets hjälp i voteringen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 3
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu uppsatts.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 22 har fogats en reservation av centerns ledamöter i skatteutskottet. Reservationen ansluter till en motion som väckts av centerpartisterna Lennart Brunander och Kerstin Andersson och som framför krav på att dryckesskatten på smaksatt mjölk och mjölkberoende drycker skall avskaffas. Man blir mer än förvånad över att en mjölkbaserad dryck av denna typ blir belagd med skatt. Anledningen till detta får väl närmast sökas i det förhållandet att denna dryck, mjölk med frukttillsats, inte fanns när nuvarande regler fastställdes. Enligt livsmedelsverkets definition av läskedryck är denna ”en drickfärdig produkt som baseras på, förutom vatten, någon eller flera av följande huvudbeståndsdelar: sockerart, bäreller fruktråsafter, naturliga eller naturidentiska aromämnen, fruktsyror och kolsyra”. Vanlig mjölk är inte föremål för dryckesbeskattning. Med stöd av det uttryckliga undantag som finns i lagstiftningen är också mjölk som smaksatts med kaffe, te eller choklad undantagen från beskattning. Om mjölk smaksätts med någon annan smak än dessa tre blir den däremot klassad som läskedryck och beskattas. Härvid används tulltaxan och dess statistiska varuförteckning för att definiera det skattepliktiga området. Följden blir att mjölk med kaffetillsats inte beskattas, medan beskattning sker för mjölk med t.ex. frukttillsats. Enligt motionärernas uppfattning, som delas av oss reservanter, är det orimligt att beteckna smaksatt mjölk och mjölkbaserade produkter som skattepliktiga drycker. Utskottets motivering för ett avstyrkande av motionen är ytterst märklig. Man skriver följande: ”Enligt utskottets uppfattning bör man inte gå ifrån anknytningen till tulltaxan vid specificeringen av skattepliktiga drycker, eftersom nuvarande ordning innebär fördelar för de tillämpande myndigheterna tullverket och riksskatteverket.” Enligt min uppfattning kan det inte vara svårare att undanta mjölk med frukttillsats från beskattning än det är att frita mjölk med kaffe-, teeller chokladtillsats. För att få konsekvens borde man i stället behandla dessa likartat. Att anföra att nuvarande ordning innebär fördelar för de tillämpande myndigheterna tullverket och riksskatteverket är nära nog skrämmande. En saklig bedömning av huvudfrågan, dvs. vilka drycker som skall beläggas med skatt och vilka som skall undantas, har tidigare varit avgörande, och jag hoppas verkligen att detta också i fortsättningen skall vara avgörande för våra beslut. Utskottets majoritet mjukar dock upp sin inställning i slutet av motiveringen med att skriva att utskottet förutsätter att regeringen prövar om de nuvarande reglerna på ett olämpligt sätt inverkar på konkurrensen mellan de nya produkter som kommer fram på marknaden. Men man säger inte ett enda ord i själva sakfrågan: Är mjölk med frukttillsats ett värdefullt livsmedel eller är det att jämföra med en läskedryck? Jag beklagar att man inte berör själva sakfrågan, och jag vet inte om detta är ett nytt inslag i avogheten mot jordbruket. Konsumenterna kommer säkerligen aldrig att förstå att man beskattar en dryck som denna. Det finns enligt min uppfattning inte några bärande skäl för att mjölk med frukttillsats skall belastas med skatt. Några tekniska svårigheter att i lagtexten infoga ett undantag för dessa drycker finns inte. Herr talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till reservation 3 av mig och Ingemar Hallenius. Vad beträffar reservation 4 är utskottet enigt om att avstyrka motion 596, men man har en delad uppfattning om motiveringen. Som framgår av reservationen anser vi reservanter att det är fel med en punktskatt på datorer. Vi måste utnyttja den tekniska utvecklingens resurser på alla sätt för att klara oss i konkurrensen med andra länder. Att beskatta endast vissa datorer skulle skapa besvärliga gränsdragningsproblem. Till utskottets betänkande har också fogats ett särskilt yttrande angående punktskatterna. Vi har accepterat de kortare kredittiderna för vissa punktskatter, men vi vill med det särskilda yttrandet peka på de problem som kan uppstå särskilt för småföretagarna, och vi förutsätter att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen och är lyhörd för de problem som kan uppstå. Herr talman! Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den 1 september 1982 infördes en skatt på ljudkassetter och videoband — 2 öre per minut på ljudkassetter och 25 öre per minut på videokassetter. Utformningen av skatten var resultatet av en omarbetning av propositionen i skatteutskottet. Skatten på band tas ut på två olika sätt. Importören kan antingen betala direkt vid gränsen till tullen eller registrera sig hos riksskatteverket och betala när lagret går vidare ut till handeln. Den totala bandförsäljningen har minskat i skattens spår. På de ställen där man börjat sätta in de nya 50-60 26 högre priserna på videoband säljs det helt enkelt ingenting. Resultatet har blivit att intäkterna inte alls blivit vad man hade väntat. Det dåliga utslaget beror inte enbart på hamstring utan också på att konsumenterna inte har råd att köpa videoband. Den höjning av priset på videoband med 50-60 96 som blev följden klarar marknaden inte av. En sänkning av skatten skulle förmodligen ge staten mer pengar. Det bästa hade kanske varit att helt avskaffa skatten. Vad som också kommit in i bilden är en viss kriminell hantering av videoband. Detta oroar branschorganisationerna oerhört, och man måste sätta stopp för denna hantering medan den ännu ligger i sin linda. Därför begärs i den av Kenth Skårvik väckta motionen att den av riksdagen beslutade uppföljningen och utvärderingen av bandskatten snarast påbörjas för eventuell ändring av uttagningssystemet. Ett par ord också om reservation 4, som gäller beskattningen av datorer. Jag vill i denna fråga understryka det olämpliga i en sådan skatt. Datatekniken håller f. n. på att introduceras i alla möjliga sammanhang. Det är ytterligt viktigt att kunskaperna inom denna teknikgren sprids och utvecklas så snabbt och effektivt som möjligt. Datatekniken erbjuder oerhörda möjligheter att automatisera hälsovådliga och monotona arbeten. I datatekniken ligger också en ganska stor möjlighet för svensk industri. Att då beskatta datorer och därmed försvåra utvecklingen av kompetensen inom denna teknikgren anser jag vara mycket olyckligt. Herr talman! Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Knut Wachtmeister startade sitt inlägg med ett något förhöjt röstläge. Han anklagade socialdemokraterna i skatteutskottet för att vara frånvarande vid den allmänpolitiska debatten och frågade varför. Svaret är följande. Höstens riksmöte präglades i stor utsträckning av skattedebatter. Så sent som i december månad upptog skatteutskottets betänkanden en stor del av kammarens tid. Vi visste att det inte hade hänt något sedan december som föranledde oss socialdemokrater att ta upp en förnyad skattedebatt med er moderater, eftersom vi också visste att några särdeles nya tankegångar inte skulle lanseras från moderat håll. Herr talman! I skatteutskottets betänkande 22 behandlas propositionen om nya förfaranderegler för punktskatter och prisregleringsavgifter. I betänkandet behandlas också dels motioner inlämnade under allmänna motionstiden, dels motioner som väckts med anledning av propositionen. Förslagen till nya regler i fråga om förfarandet på punktskatteområdet och för prisregleringsavgifterna bygger till stor del på punktskatteberedningens betänkande Punktskatter och prisregleringsavgifter. Den nya lagstiftning som föreslås innebär dels att en ny lag om punktskatter och prisregleringsavgifter ersätter lagen från 1959 om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning, dels att ett stort antal följdändringar vidtas i de enskilda punktskatteförfattningarna. Bland huvudpunkterna i den nya lagstiftningen kan nämnas att faktureringsmetoden införs även på punktskatteområdet, vilket innebär att den skattskyldiges ordinarie redovisning i ökad utsträckning kan användas vid skatteredovisningen. I propositionen föreslås också att skattebesluten skall kunna omprövas i ökad utsträckning och att beskattningsmyndigheterna skall få ändra lagakraftvunna beslut i särskild ordning. Dessutom vidgas möjligheten att lämna förhandsbesked i fråga om punktskatter, och beskattningskontrollen delas efter förebild av taxeringslagen och mervärdeskattelagen upp på deklarationsgranskning och skatterevi sion, i syfte att skapa bättre förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet och samtidigt öka den enskildes rättsskydd. Arbetet med indrivning av punktskatter och prisregleringsavgifter flyttas över på kronofogdemyndigheterna. Tiden för besvär över skattebeslut förlängs till två månader. Utskottet har ställt sig bakom förslagen och menar att de nya bestämmelserna kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för beskattningsmyndigheternas verksamhet och även innebära lättnader för de skattskyldiga, framför allt för dem som är skattskyldiga för både mervärdeskatt och en eller flera punktskatter. Propositionens andra huvudförslag gäller en förkortning av kredittiderna. I de flesta fall föreslås nu en betalningstid om 25 dagar. Syftet är att så långt möjligt åstadkomma en enhetlig kredittid över hela fältet. Förkortningen av kredittiderna innebär en bestående likviditetsförbättring för staten på 1,9 miljarder kronor och ränteeffekter med 250 milj.kr. Trots att det till betänkandet fogats fem reservationer är ingen av dessa riktad mot propositionen. Den borgerliga oppositionen har vad avser propositionen nöjt sig, som Knut Wachtmeister också påpekade, med ett särskilt yttrande i vilket man uttalar farhågor för att mindre företag kan få problem med att hinna färdigställa deklarationen. I slutet av det särskilda yttrandet konstaterar man dock att nackdelarna berör ett så begränsat antal skattskyldiga att man inte velat motsätta sig de aktuella förkortade kredittiderna. Man förutsätter att regeringen är lyhörd för de synpunkter som kan komma från berörda branschers sida. Till det sistnämnda vill jag säga, Knut Wachtmeister, att vi har en regering som är lyhörd, vilket innebär att ni på den borgerliga sidan kan känna er helt lugna. Så några ord om de reservationer som fogats till betänkandet. De två första reservationerna gäller, som vi har hört, en utvärdering av kassettskatten och ett slopande av videoskatten. Den första reservationen är undertecknad av moderaterna och den folkpartistiske ledamoten i utskottet. I reservationen krävs att en utvärdering av kassettskatten skall ske. Från den socialdemokratiska och centerpartistiska majoritetens sida anser vi att allt för kort tid har förflutit för att man skall kunna göra någon utvärdering. Som också Kjell Johansson påpekade är alla medvetna om att det skedde en betydande hamstring inför skattens införande. Vi anser det rimligt att skatten får verka åtminstone något år utan hamstringseffekter, innan den utvärdering som vi varit ense om i skatteutskottet sker. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Den andra reservationen är undertecknad av endast moderaterna, och där krävs ett slopande av videoskatten. Om denna reservation är bara att säga: Under den tid, den historiska parentes, när moderaterna satt i regeringsställning höjde ni skatter och införde nya skatter, medan ni i oppositionsställning motsätter er höjningar av skatter och införande av nya. Detta är ett utslag av den opportunistiska politik som ni med kallhamrad fräckhet försöker föra ut till svenska folket. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 är undertecknad av de både centerpartisterna i utskottet, och där kräver man borttagande av dryckesskatten på smaksatt mjölk. Om den reservationen är att säga att detta inte är någon särdeles stor fråga att kiva om men att det skulle uppstå betydande gränsdragningsproblem om skatten slopades. Jag försäkrar Stig Josefson att ställningstagandet inte innebär någon avoghet gentemot de svenska bönderna. Det är helt enkelt — som Stig Josefson också kan läsa i utskottsbetänkandet på s.86 — de motiveringar som utskottet varit enigt om tidigare som också åberopas för detta beslut. Jag ber därför att få yrka avslag på reservation 3. I reservation 4, som undertecknats av moderaterna och centerpartisterna, avstyrker man motion 596 av Kurt Ove Johansson och Stig Gustafsson. Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå den reservationen. Utskottets socialdemokratiska och folkpartistiska majoritet avstyrker också motionen, men vi anser det ändå rimligt att frågan om en eventuell beskattning eller avgiftsbeläggning av datorer prövas i samband med det arbete som pågår inom finansdepartementet vad avser ett breddad underlag för produktionsfaktorskatt. Anledningen till att jag har svårt att förstå reservationen är att utskottet inte gör något ställningstagande i själva sakfrågan. Både Knut Wachtmeister och Kjell Johansson har uttalat sig som om vi nästan skulle ha beslutat att införa en datorskatt, men det har vi inte alls. Däremot är det väl ändå rimligt, när man nu i finansdepartementet undersöker möjligheterna till ett breddat underlag för produktionsfaktorskatt, att också undersöka de synpunkter som framförts i motion 596. Herr talman! Jag yrkar också avslag på reservation nr 4. Den femte reservationen slutligen har endast moderata undertecknare. Reservanterna kräver bifall till den moderata motionen 2117 om en uppmjukning av lex Öresund. Låt mig om den reservationen säga att jag för min del anser att skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationen är ganska marginell.

Vi bör ha enhetliga nordiska bestämmelser i den nordiska trafiken. Beträffande det brev som Knut Wachtmeister har åberopat — det har sänts från länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö kommun och Skånes handelskammare — vill jag bara säga att det kom efter vårt beslut och naturligtvis får behandlas i sedvanlig ordning av regeringen. Herr talman! Jag yrkar härmed avslag på reservation 5. Avslutningsvis konstaterar jag att av de fem borgerliga reservationer som gäller skattefrågor stöds inte någon av samtliga tre partier. Det säger något om den borgerliga enighet som man försökte tala om under förmiddagens debatt. Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i alla dess delar.

Herr talman! Egon Jacobssons försvar för att ingen socialdemokrat från skatteutskottet var i kammaren när skatterna debatterades den 1 februari var onekligen kostligt. Vi hade en skattedebatt i höstas sade han, och vi visste att inga nya tankegångar skulle föras fram. Hur visste Egon Jacobsson det? Det märkliga var nämligen att en socialdemokrat var förhandsanmäld på talarlistan, men strök sig sedan. Det kunde inte gärna ha berott på att man från socialdemokratiskt håll fått fatt i mitt manuskript, eftersom jag inte hade det färdigskrivet vid den tidpunkt talaren strök sig. Det måste finnas något annat skäl till att man inte ställde upp. Var det av nonchalans var det beklagligt, var det av ett annat skäl hade vi varit glada att få det ärligt och uppriktigt redovisat. När det gäller de andra frågorna vill jag börja med kassettskatten. Egon Jacobsson säger att alltför kort tid förflutit. Jag säger att alltför litet pengar har flutit in, och det gör det motiverat att göra en utvärdering. Beträffande videoskatten flöt det in 3,1 milj.kr. under första halvåret 1983 mot i budgeten beräknade 90 milj.kr. för helår — alltså en struntsumma i förhållande till vad man hade räknat med. Jag förstår att inte Egon Jacobsson kunde gå in i den debatten. Han använde i stället det gamla vanliga knepet att när argumentationen är svag höjer man rösten. Han talade om den historiska parentes då moderaterna regerade. Hur vet han att det var en historisk parentes? Han talade också om kallhamrad fräckhet från moderaternas sida. Det var inte några sakargument för att bemöta vårt krav att avskaffa videoskatten. Vad slutligen gäller lex Öresund har Egon Jacobsson gjort sig känd som en alkoholliberal, och jag hade hoppats att han skulle vara lika liberal när det gällde tobaken och underhållningen på Öresundsbåtarna, som vi vill återinföra. Han säger nu att skillnaden mellan det moderata förslaget och majoritetsförslaget var ganska marginell — men ändå avslogs motionen. Om skillnaden var liten borde man ha bifallit den. Då hade vi kunnat vara riktigt överens. Det kan hända att vi ligger närmare varandra än vad som nu har framkommit — men det finns ett inbyggt motstånd hos majoriteten mot att bifalla en enskild motion från ett parti i opposition.

Herr talman! Jag kan hålla med Egon Jacobsson om att frågan om mjölken och den fruktbaserade mjölken inte är någon stor fråga, men jag förstår inte vad det är som skulle åstadkomma så betydande svårigheter i gränsdragningen som han talar om. I utskottsbetänkandet talar man om att en ändring skulle innebära fördelar för de tillämpande myndigheterna. Nu säger Egon Jacobsson att det skulle innebära betydande svårigheter att åstadkomma gränsdragningar. Jag skulle vara tacksam för att få reda på vilka svårigheter det skulle vara. Det är märkligt om det skulle vara svårare att särskilja en dryck som mjölk med frukttillsats än det är att särskilja mjölk med tillsats av kaffe, te eller choklad. Det skulle ha varit mycket lättare om man kunnat föra även den fruktbaserade mjölken till den gruppen, och jag kan inte finna att några svårigheter skulle föreligga. Jag blev något förvånad när Egon Jacobsson började tala om borgerlig enighet och borgerlig splittring. Skall vi verkligen vara helt bundna även i sådana här mindre praktiska frågor? Skall vi inte kunna bedöma dem utan att gå till principiella ståndpunkter? Vi har tidigare kunnat göra detta i utskottet, och då fått beaktat synpunkter av den här typen. Vi har då kunnat få stöd för uppfattningen att det är vettigt att rätta till en sådan här sak. Jag beklagar om Egon Jacobsson med detta menar att vi inte kan diskutera eller besluta i någon fråga utan att partierna skall vara uppbundna av en partipolitisk princip. Jag vet dock inte vilken princip det skulle vara fråga om i detta sammanhang — annat än att man till varje pris skall avslå en motion från motparten.

Herr talman! Jag vill instämma i det som Stig Josefson sade om den borgerliga enigheten. Det gäller vissa mindre förslag, som man naturligtvis kan ha skilda uppfattningar om. Men det finns en principiell fråga här, nämligen beskattningen av datorer. Åtminstone i mitt betänkande är det på det sättet, Egon Jacobsson, att det finns sju reservanter upptagna. Eftersom vi är 15 i utskottet och vi inte har majoritet, leder mina matematiska kunskaper mig fram till att det åtminstone i den reservationen måste ha varit en total borgerlig enighet. — Detta om reservation 4. Egon Jacobsson sade att det var två centerpartister som hade undertecknat reservation 3. Jag kan tala om att i mitt betänkande står även mitt namn. Det är alltså en gemensam center-folkpartireservation — om nu den enigheten kan glädja Egon Jacobsson. Beträffande reservation 1, om utvärdering av kassettskatt, säger Egon Jacobsson att det har skett hamstring. Jag tror inte det. Det är klart att en del handlare har lagt upp lager, men det förändrar inte det faktum att man nu inte säljer något. Dessa band är mycket dyra. Ett band kostar ett par hundra kronor. Jag kan tänka mig att människor kommer att be vänner och bekanta att köpa med sig band när de gör sina resor och att vi på det sättet kommer att få in mycket litet skattevägen. Dylika kassettband är inte en sak som man köper varje dag. Jag är därför också rädd för att det här blir en skatt där de administrativa kostnaderna för att driva in skatten kommer att överstiga de skatteintäkter man får.

Herr talman! Först till Knut Wachtmeister som återkom till den allmänpolitiska debatten. Han lyssnade tydligen mycket dåligt på vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag sade att vi i december hade många debatter i skattefrågor. Knut Wachtmeister uppfattade det som om vi hade haft en debatt. Vi konstaterade ju i skatteutskottet att vi hade en av de mest arbetstyngda höstarna, något som också ledamöter som tillhört utskottet i väldigt många år intygade. Knut Wachtmeister frågade hur vi socialdemokrater kunde vara så säkra på vad som skulle sägas. Vi har sett exempel i dag, och f. ö. mycket ofta — det är ju i stort sett samma litania. Att ni från december till de första dagarna i februari skulle komma med några särdeles nya tankar hade vi svårt att tro på, vilket också visade sig vara välgrundat när vi tog del av protokollet. Det är förklaringen. Beträffande kassettskatten, som både Kjell Johansson och Knut Wachtmeister talade om, vill jag säga att det väl är rimligt att det får gå åtminstone ett år utan hamstringseffekter. Nu säger Kjell Johansson att hamstringen inte var så stor. I utskottet har vi emellertid samfällt kunnat konstatera att det blev en enorm hamstring före införandet av just kassettskatten. Knut Wachtmeister sade att videoskatten ger för litet pengar. Samtidigt utger sig moderaterna för att vilja spara och minska budgetunderskottet. Här vill ni att vi skall avstå från skatten, därför att den ger för litet pengar. Den skatten har inte heller funnits under ett helt kalenderår, varför man inte har kunnat se effekterna. Även här förelåg det hamstringseffekter. Sedan till vad Knut Wachtmeister sade om lex Öresund. Vi är ganska överens. Jag tycker att det här är ett steg i rätt riktning. Om jag skall svara Knut Wachtmeister, vill jag säga att jag personligen tycker att man skall ha både dans och underhållning ombord på båtarna. Sedan till Stig Josefson och Kjell Johansson. Det är tydligen irriterande när man påpekar saker. Jag gjorde bara ett stillsamt konstaterande att enigheten inte är så där total som ni ofta ger sken av i debatten.

Utskottet vill erinra om att utskottet i annat sammanhang avstyrkt en differentiering av beskattningen med hänsyn till varors farlighet eller nyttighet.”

Herr talman! Nu fick vi en ny förklaring till varför socialdemokraterna inte ställde upp i den allmänpolitiska debatten och diskuterade skatter med oss. Egon Jacobsson sade att skatteutskottet i höstas var så arbetstyngt. Där har vi alltså förklaringen. Man var trött på att debattera och därför vilade man sig den där kvällen i stället för att komma hit till kammaren kl. 19.30, då skatteutskottets debatt började. Det var intressant att höra. Jag är nöjd med det svar som jag fått, för det kom nog från hjärtat. Sedan sade Egon Jacobsson att vi moderater som vill spara tackar nej till de skatter som kommer in på videobandspelarna. Ja, vi tycker att det kommer in för litet pengar med tanke på de dryga hanteringskostnader, det krångel och den smuggling som är förenade med skatten. Det är därför vi säger nej till detta, och vi vill i stället förbättra budgeten genom besparingar, vilket Egon Jacobsson mycket väl känner till. Sedan talar Egon Jacobsson om borgerlig oenighet. Ja, det låter sig sägas när det gäller ett skatteutskott där det inte finns någon kommunist. Den socialistiska enigheten kan i detta utskott alltid vara stor, för man har alltså inte någon att förhandla med. Jag är övertygad om att ifall det funnits en vpk-are i utskottet, så hade vpk inte alltid följt Egon Jacobsson och hans partivänner i spåren. Slutligen lex Öresund. Vi är ungefär överens, säger Egon Jacobsson, och han ställer sig positiv till musikunderhållning och annat på Öresundsbåtarna. Detta skulle naturligtvis kunna föranleda mig att återkomma med en motion och i så fall få Egon Jacobssons stöd. Men då säger kanske Egon Jacobsson: Jag vet att det inte kommer några nya argument från moderaterna, så jag går inte upp i debatten. Den risken får jag alltså ta, men jag hoppas ändå att Egon Jacobsson, när vi återkommer från moderat håll, ger motionen sitt stöd.
Herr talman! Först vill jag konstatera att jag inte fick något svar på min fråga om de stora problem som skulle uppstå. Egentligen har jag inte i sak fått något som helst svar. Så till de borgerliga partiernas inställning i denna fråga. Socialdemokraterna talar om samarbete, men ej ens när de inte kan hitta något sakargument för att avstyrka en motion har det varit möjligt för dem att ansluta sig till en gemensam ståndpunkt och tillstyrka en motion från centern. Till sist vill jag bara säga att centern står för sin politik. Det har centern alltid gjort, och om Egon Jacobsson vill bläddra i skatteutskottets betänkanden skall han också kunna konstatera att så är fallet.
Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar handlar ju om förkortad kredittid när det gäller vissa punktskatter. Där är vi faktiskt alla i utskottet överens. Detta är alltså huvudförslaget här. Sedan finns det ett förslag till, såvitt jag kan finna, som är principiellt viktigt. Det gäller just beskattningen av datorer. I det fallet finns också en enighet. Men vi har väl från vår sida kraftigare velat understryka att vi är mycket, mycket skeptiska till en sådan skatt, beroende på att skatten kommer att verka återhållande på teknikutvecklingen i vårt land. Den kommer alltså att göra att människor inte spontant skaffar sig de kunskaper som man eljest skaffar sig, om man kan köpa datorer. Detta borde Egon Jacobsson vara intresserad av, för här drabbas faktiskt de sämst ställda i samhället. De som har svårast att skaffa sig utrustning av detta slag är också de som har svårast att erlägga skatten. Jag tycker att också dessa människor bör kunna få ägna sig åt en dator och hänga med i utvecklingen. Det var alltså de här båda principiella sakerna jag ville framhålla. Slutligen vill jag understryka att vad gäller utvärderingen av kassettskatten, så har vi i och för sig inte krävt — som Egon Jacobsson sade — att skatten skall tas bort. Men min mening är möjligen att skatten är sådan, att det förnuftigaste av allt vore att slopa den.
Herr talman! Knut Wachtmeister, moderaterna, säger nästan om varje skatt som moderaterna inte tycker om, att den leder till krångel, svårartad byråkrati och administration osv. — utan att ha dokumentation för detta. Jag vet inte vad Knut Wachtmeister har för belägg för det påstående han gör. När det gäller lex Öresund vill jag bara säga, Knut Wachtmeister, att det är inte omöjligt att en motion med nya synpunkter kan få mitt stöd. Och kanske skall man vara så optimistisk att man säger, att det inte behövs någon motion när det gäller det som utskottet förutsätter, nämligen att överläggningar skall tas upp om de här frågorna, så att vi får gemensamma och enhetliga regler. Sedan till Stig Josefson. Jag hann inte citera riktigt färdigt. Det är emellertid viktigt att göra det.

Bara därför att det nu handlar om mjölk kan man inte gå ifrån en princip som skatteutskottet har använt sig av. Det handlar definitivt inte om någon avoghet gentemot bönderna. Slutligen vill jag till Kjell Johansson bara säga att det återigen låter som om vi var på väg att införa en datorskatt. Vi från utskottet tycker att det är rimligt att få en sådan här fråga prövad, eftersom det i departementet pågår en utredning om breddat underlag för produktionsfaktorskatt.

Herr talman! Jag kommer uteslutande att tala om motion nr 2117, vilken jag tillsammans med några moderata kollegor har väckt och vilken också behandlas i reservation nr 5, fogad till skatteutskottets betänkande. Motio nen i denna del behandlar den speciallagstiftning, den s.k. ”lex Öresund”, vilken sedan många år tillbaka reglerar försäljningen ombord på färjorna över Öresund. Det främsta skälet till att vi aktualiserar den här frågan nu är den akuta situation som färjetrafiken, framför allt mellan Malmö och Köpenhamn, för tillfället befinner sig i. Men det är också viktigt för all trafik mellan Skåne och Själland att färjerederierna ges de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna att investera i nytt tonnage. ”Lex Öresund” infördes efter riksdagens hörande 1961. Den utgjorde då resultatet av överläggningar mellan den svenska och den danska regeringen. Genom lagens tillkomst inskränktes rätten till försäljning av beskattade varor i fartygstrafiken över Öresund. Därmed fick denna del av landet en särskild reglering, medan trafik från andra delar av Sverige behandlades annorlunda. Bland de begränsningar som infördes var bl.a. att tobaksvaror inte fick utlämnas till passagerare i större kvantitet för enkel resa än 20 cigarretter eller motsvarande mängd i annan tobak. Vidare infördes restriktioner för underhållningsverksamhet ombord på färjorna. Det är dessa två inskränkningar som behandlas i motionen. 1961 åberopades många skäl för inskränkning av den skattefria försäljningen i Öresundstrafiken. Skälen var både av nykterhetsnatur samt fiskal och handelspolitisk natur. Vi som har motionerat kan inte se att några av dessa tre skäl i nämnvärd grad skulle komma att påverkas negativt vid ett bifall till motionens yrkanden. Det är också viktigt att lägga märke till att förhållandena för Öresundstrafiken var helt annorlunda 1961 än vad de är i dag. Det som den gången kallades för ”den flytande Öresundsbron” bestod då av ett 50-tal färjor, som trafikerade olika delar av Öresund. Som en följd av detta var handeln också stor. I dag är läget helt annorlunda. ”Lex Öresund” är naturligtvis inte det enda — och kanske inte ens det främsta skälet — till nedgången i Öresundstrafiken. Men det är en orsak som är införd av Sveriges riksdag och som vi därmed kan påverka. Därigenom skulle vi ge färjerederierna ökade möjligheter att utvecklas. Genom lagens tillkomst minskade ombordförsäljningen och lönsamheten gick ned. Som en följd av detta tvingades rederierna att satsa på ökad volym i stället. Så småningom har följdverkningarna visat sig. Många rederier har tvingats ge upp. Många människor har förlorat sina arbetstillfällen, och det tidigare så stora handelsoch kulturutbytet är i dag av betydligt mindre omfattning. Det borde därför i dag te sig naturligt att ta bort en paragraf som försvårar normal restaurangrörelse ombord på färjorna i Öresundstrafiken. Likaså borde det vara fullt möjligt att mjuka upp reglerna för tobaksförsäljning. Varje förändring härvidlag — och jag vill än en gång understryka att det är enbart dessa två paragrafer som motionen skjuter in sig på — skulle förbättra färjerederiernas situation högst avsevärt. Sannolikt rör det sig om tiotals miljoner kronor årligen, vilket relativt snart skulle ge möjlighet till investeringar i nytt tonnage. Utskottet ger, som jag ser det, en helt korrekt bakgrundsbild till frågans hittillsvarande behandling. Det finns dock anledning att reagera mot en mening. Det är när utskottet relaterar finansministerns syn på den här frågan.

Berörda rederiers kalkyler visar i stället att inkomstförstärkningen vid en fördubblad försäljning skulle bli betydande. Ett av de större rederierna i Öresundsregionen räknar med ökade intäkter i storleksordningen 25-30 miljoner kronor per år och ett av de mindre rederierna med ca. 700 000 kr. årligen.” Eftersom finansministerns svar i en interpellationsdebatt bygger på en uppenbar felbedömning av en ökad försäljnings inverkan på lönsamheten, tycker jag det är något anmärkningsvärt att utskottets majoritet lägger detta uttalande som grund för sitt eget ställningstagande. Den socialdemokratiske utskottstalesmannen borde kanske ta ett samtal med sin partikollega herr Yngvesson i Malmö i detta ärende. Nils Yngvesson är nämligen en av undertecknarna av det brev som jag nyligen citerade valda delar av. Jag vill i det här sammanhanget understryka att det är positivt att utskottet vill att de här aktualiserade frågorna skall tas upp på det nordiska planet. Även denna speciallag bör kunna vara en del av de fortsatta diskussionerna mellan den svenske kommunikationsministern och hans danske kollega. Färjetrafiken över Öresund och framför allt då på sträckan mellan Malmö och Köpenhamn har under den innevarande vintern genomgått ytterligare försämringar. Tidvis har rent kaos rått. Till stor del har detta berott på undermåligt tonnage, vilket med skärpa understryker att åtgärder som främjar trafiken måste vidtas snarast möjligt. I det brev som jag tidigare citerade står också följande att läsa: ”Mot bakgrund av dels rederiernas låga lönsamhet idag, dels deras behov av reinvesteringar i nytt tonnage, framstår den uppmjukning av ”lex Öresund” det här är fråga om som ytterst motiverad och angelägen. Möjligheter till tätare turer och nya rutter skulle också öppnas samtidigt som konkurrensen mellan rederierna skulle kunna stärkas och biljettpriserna därmed hållas nere.” För de åberopade åtgärderna säger man att ”vi är övertygade om att vi i detta sammanhang företräder en mycket bred allmänhets uppfattning.” Detta är en bedömning som jag helt delar. Många gör i dag välmenande deklarationer om betydelsen av en fungerande färjetrafik över Öresund. Man kan göra det både mot bakgrund av ett direkt motstånd mot fasta förbindelser och mot bakgrund av att varken bro eller tunnel kommer att stå färdig på många år ännu. Färjeeländet måste få en lösning. Det är alla överens om. Men de välmenande deklarationerna klingar falskt om man inte samtidigt är beredd att medverka till att rederierna får nödvändiga förutsättningar för att utöva sin verksamhet. Att förändra lex Öresund är detsamma som att ge rederierna utvecklingsmöjligheter. Behovet av nytt tonnage är på sina håll direkt akut i dag. Det är, herr talman, min förhoppning att regeringen, trots det beslut som jag utgår från att riksdagen nu kommer att fatta, ändå är beredd att välvilligt och positivt ta del av skrivelsen från olika parter i Malmöhus län. De åtgärder som där föreslås skulle sannolikt på ett gynnsamt sätt komma att påverka Öresundstrafiken. Jag ber med anledning av detta att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 5, fogad till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Allmänhetens intresse för datateknik och vad man kan använda datorer till har ökat snabbt under senare år. Många, framför allt unga människor, fascineras av den nya teknikens många möjligheter. Men det är också många som oroas över vad det nya kommer att föra med sig beträffande sysselsättning och personlig integritet. Utvecklingen på datateknikens område går ju svindlande fort. Stordatorerna från 1960 och 1970-talen ersätts nu av nya. Samtidigt formligen exploderar marknaden för minioch mikrodatorer, som har en kapacitet som man inte trodde var möjlig för bara några år sedan. Intresset för hemdatorer ökar också mycket snabbt. I t.ex. USA räknar man med att det före 1990 kommer att finnas en hemdator i 30 miljoner amerikanska hem. Proportionellt räknar man med en liknande utveckling i Sverige. År 1985 beräknas Sverige ha minst 700 000 hemdatorer. Mycket talar för att utvecklingen blir ännu snabbare med tanke på de nya användningsmöjligheter som erbjuds. I Sverige betalar vi avgifter av olika slag för att se TV, lyssna på radio, för innehav av telefon och för att sända brev. Med tanke på datorernas framtida användningsmöjligheter ligger det nära till hands att beskatta eller lägga en avgift på alla datorer vare sig de används för personregistrering eller för andra ändamål. Stig Gustafsson och jag har föreslagit i vår motion att ett sådant system bör utformas så, att det också ersätter det nuvarande avgiftssystemet hos datainspektionen. Det framgår av vår motion, om man nu läser igenom vår motion ordentligt, att vi inte bara föreslår en ny skatt eller avgift utan också att avgifter skall försvinna. Datainspektionen i dag kostar t.ex. 8 milj.kr. per år i form av licenser och skattepengar. Följer man vårt förslag i vår motion skulle den här skatten och licensavgiften komma att försvinna. Stig Gustafsson och jag har i motionen begärt en utredning om att beskatta eller avgiftsbelägga användningen av datorer. Det är tillfredsställande att utskottsmajoriteten delar vår uppfattning på denna punkt. På s. 87 i betänkandet framhåller utskottsmajoriteten det lämpliga i att det kommande utredningsarbetet på skatteområdet också belyser de frågor som Stig Gustafsson och jag aktualiserat i vår motion. Utskottsmajoriteten förutsätter vidare att regeringen uppmärksammar detta utan särskild framställan från riksdagens sida. Herr talman! Vi motionärer är helt nöjda med utskottsmajoritetens starka skrivning på denna punkt. Därför har jag inget eget yrkande.

Herr talman! Jag hade naturligtvis väntat mig att talesmannen för utskottets majoritet, Egon Jacobsson, skulle stanna kvar under hela debatten för att komma med de eventuella bemötanden som kunde erfordras på Per Stenmarcks och även på Kurt Ove Johanssons inlägg. Han tycker väl att vi har debatterat så länge nu, och han har kanske blivit trött och gått för att vila sig. Därför tar jag till orda i stället. Jag skall säga något litet om Kurt Ove Johanssons inlägg. Jag tycker att det är fel att jämföra datorer och vidarebefordring av telefonsamtal eller brev. Det är naturligt att man i det senare fallet måste ta ut en avgift, eftersom det är fråga om stora kostnader. Man kan heller inte jämföra en dator som används på ett tekniskt sätt för att rationalisera verksamheten inom näringsliv och förvaltning med en TV-apparat, som ju varje hushåll har för sitt nöjes skull. Därmed är man på ett annat sätt, tycker jag, skyldig att betala en avgift. Nu säger Kurt Ove Johansson att datainspektionen kostar 8 milj.kr. och att en avgift på datorerna skulle hjälpa till att betala de där kostnaderna. Datainspektionen behövs emellertid för något helt annat, bl.a. för att hålla koll på de 180 register vi har, vilka många från statsmakternas sida vill samköra för att ha bättre kontroll på medborgarna. Där utgör datainspektionen en av de sista utposterna i skyddet mot en alltför mäktig storebror.

Herr talman! Jag tror att herr Wachtmeister skulle må väldigt bra om han i stället för att komma in på datainspektionens verksamhet höll sig till skatteområdet. Visserligen är det väl sant att datainspektionens uppgift är den som herr Wachtmeister beskrev, men det kan ju inte vara datainspektionens uppgift att samla in medel till sin verksamhet. Det hade varit mycket bättre om man kunnat använda de krafterna till den verksamhet som datainspektionen skall bedriva i stället för att som nu använda den till att få in licensmedel till 60 90 av verksamheten. Skälet till att jag tog upp frågan om datainspektionens avgifter var bara att jag ville visa för herr Wachtmeister hur illa reservanterna har läst vår motion. Det är alltså inte bara fråga om att öka skatterna. Det är också, i det här fallet, fråga om att ta bort skatteinkomster och avgifter som går till exempelvis datainspektionen. Jag tar upp detta bara för att man skall få en riktig beskrivning av motionens innehåll. Det får man inte om man läser reservation nr 4.

Herr talman! Det händer tydligen en hel del kalamiteter i riksdagen i dag—- även annat än trasslet med voteringsapparaten Jag har begärt ordet som representant för ett enigt folkparti i Malmöhus län. Jag saknar i det betänkande från skatteutskottet som nu debatteras folkpartiets s.k. länsmotion, där det faktiskt finns ett yrkande om ”Ilex Öresund” som rimligen borde ha behandlats i detta sammanhang. Låt oss ta det som ett bevis på att även politiker kan göra misstag, inte bara maskiner. Det är bara det att det är mänskligt när vi gör det. Jag måste läsa upp en mening i länsmotionen: ”Folkpartiet i M-län ser det f.n. som ytterst angeläget att åtgärder omgående vidtas för att förbättra färjetrafiken över sundet, bl.a. genom att modifiera den s.k. ”Lex Öresund — .” Jag skall inte trötta kammaren med mera om den saken. Jag vill påpeka att vi från folkpartiets sida faktiskt har skrivit till samtliga partier i länet. Det är alltså inte bara landshövdingen och handelskammaren som har skrivit till olika politiska instanser, utan också vårt länsförbunds ordförande. Detta innebär, kort sagt, att vi kommer att rösta för reservation nr 5. Låt mig bara, så att ingen missförstår mig, tillägga att vi begär en modifiering av just det slag som det talas om i motion nr 2117, nämligen t.ex. en höjning av gränsen för försäljning av tobaksvaror och underhållning ombord på båtarna. Däremot har det aldrig varit vår avsikt att resenärerna över Öresund skall få köpa en liter konjak skattefritt och ta med sig i land i Malmö eller Köpenhamn. Men jag utgår från att inte heller reservationen 5 i skatteutskottets betänkande syftar till det. Herr talman! Jag beklagar att inte folkpartiets länsmotion har lottats på skatteutskottet i den del som jag nu har talat om. Men som en god optimist anser jag att det kanske kan vara bra, för motionen rör en fråga som faktiskt hör hemma i skatteutskottet och måste därför rimligen komma upp i något senare betänkande från utskottet. Det skulle, herr talman, kunna innebära att några fler i utskottet än vice ordföranden och hans partikamrater hinner tänka om i denna fråga och den gången stödjer folkpartimotionen.

Herr talman! Jag vill inleda med att uttala min förvåning över att motion 1466 vid detta riksmöte, om den skattemässiga behandlingen av förluster i samband med Vänerskogs konkurs, behandlas separat. Motioner brukar få ligga till dess en proposition skall behandlas. Då en sådan aviserats, hade väl den handläggningsordningen varit den lämpligaste även i detta fall. Bakom motionens tillkomst ligger Vänerskogskonkursen och de oförutsedda skattekonsekvenser som uppstått för skogsägarna. Själva sakfrågan har varit uppe till debatt i riksdagen flera gånger, varför jag inte skall gå in på den. Vad som förevarit är vid det här laget helt känt för riksdagens ledamöter. Det orimliga ligger i att många skogsägare har förlorat skogen och pengarna för denna. Så skall de betala skatt på dessa pengar som de aldrig sett eller får se och dessutom moms som de aldrig fått. Härutöver har de kvarstående kostnader, för planteringsåtgärder m.m. — vi vet att många skogsägare tvingats avverka hårt på grund av insektsskador. Att detta är orätt bör alla ha klart för sig. Regeringen har också, genom finansminister Feldt, ställt sig positiv, och i samband med svar på frågor av Gunnar Olsson och mig den 12 januari i år har finansministern lovat kompensation. För att hålla frågan levande och få ett så snabbt beslut som möjligt har ett 20-tal ledamöter i riksdagen väckt motionen 1466 som nu behandlats av skatteutskottet. I motionen har vi framhållit att rättvisa bäst skulle skapas genom avdragsrätt vid taxeringen. Det borde också vara den enklaste vägen. Skatteutskottets föreliggande utlåtande i anledning av motionen överensstämmer inte helt med våra önskemål, vare sig beträffande likformig behandling av skattebetalare eller när det gäller rättvisa eller snabbhet. Enligt min mening kunde utskottet mycket väl redan nu ha uttalat sig för möjligheten att lösa den här frågan via skattelagstiftningen. Som finansminister Feldt framhållit i tidigare debatter, skulle skogsägarna, om konkursen inträffat 1983, inte ha drabbats av de nämnda skattekonsekvenserna. Den enklaste och bästa lösningen skulle då vara att tillämpa de nya bestämmelserna. Det har hänt förut, och den möjligheten finns väl fortfarande. Jag skall dock inte ställa något yrkande, utan vi får nu avvakta propositio nen. Jag hoppas emellertid att regeringen skall lägga fram ett förslag som tillfredsställer önskemålen i motionen. Motionen är undertecknad av riksdagsledamöter från fyra partier, representerande fem län. Detta visar att det finns ett starkt stöd för de synpunkter som framförts i motionen. Jag hoppas att det inte skall dröja länge förrän vi kan fatta ett beslut i frågan som tillgodoser de drabbade Vänerskogsmedlemmarnas berättigade krav på rättvisa.

Herr talman! Det enda positiva man kan säga om skatteutskottets behandling av motion 1466 om den skattemässiga behandlingen av förluster i samband med Vänerskogs konkurs är att den har varit snabb. Däremot kan man inte påstå att den har varit uttömmande. Utskottet hänvisar i stort endast till finansministerns uttalanden i olika interpellationsoch frågedebatter. I övrigt har man inte gjort den genomlysning av problemen som många hårt och orättvist drabbade skogsägare har hoppats på. Vad värre är: Man tycks inte ens ha försökt. Under min relativt korta tid i riksdagen har jag inte upplevt maken till summarisk, för att inte säga nonchalant, behandling av en seriös motion. Det handlar här, som kammarens ledamöter nu vet, om en grupp människor som tvingats betala inkomstskatt, mervärdeskatt och sociala avgifter på inkomster som de aldrig har haft. Likviderna för virke levererat till Vänerskog överfördes efter styrelsebeslut — automatiskt och utan någon som helst aktiv handling från skogsägarnas sida — till s.k. likvidlånekonton. Överföringarna till dessa konton pågick ända till företagets konkurs i december 1981. De senast överförda likviderna var i realiteten omöjliga att lyfta även för de medlemmar som ämnat göra detta. I samband med konkursen förlorade medlemmarna pengarna på dessa konton. Och därefter kom skattesmällen. Denna orättvisa har upprört alla som tagit del av historien. Juridiskt har regeringsrätten fastställt att det rör sig om en kapitalförlust och att beloppet är skattepliktigt. Beslutet var dock inte enhälligt, och en resningsansökan förbereds f.n. Även finansministern har ömmat för de drabbade och sagt sig söka en lösning, dock utan att vilja gå med på en retroaktiv lagstiftning. Den lösning som finansministern uppenbarligen tänkt sig inger starka betänkligheter. Finansministern sade i frågedebatten den 12 januari: ”Enligt min mening kan det vara motiverat att samhället kompenserar skogsägare som försatts i en ohållbar ekonomisk situation till följd av det skattemässiga ställningstagandet.” Innan något förslag kunde framläggas ville finansministern utreda hur många som berörs och hur stora belopp det rör sig om. Dessutom ville han ha fram ”hur hårt människorna har drabbats och hurudan den ekonomiska situationen är för dem det gäller”. För att få fram dessa uppgifter krävs enorma utredningsinsatser. Det gäller totalt 20 000 människor som har förlorat 60 milj.kr. Vad värre är: Finansministern anvisar här en väg som leder till uppenbart godtycke. Hur Nr 93 skall man kunna bedöma ”hur hårt människorna har drabbats” och Onsdagen den ”hurudan den ekonomiska situationen är”? 7 mars 1984 Hårt prövade skattebetalare skall inte behöva utsättas för en närgången socioekonomisk utredning. Det är inte så kravet på skatt efter bärkraft skall Den skattemässiga tillfredsställas! behandlingen av Men skatteutskottet ställer sig uppenbarligen bakom denna nya tillämpförluster isamband ning av skattelagarna efter sociala värderingar. Utskottet motsätter sig en — med Vänerskogs ändring av skattelagstiftningen men ställer sig positiv till att kompensera de konkurs Vi motionärer är inte främmande för en lösning utanför lagstiftningen. Men det är vår bestämda uppfattning att denna kompensation måste, som det heter i motionen, ”vara likformig och utbetalas utan byråkratiska omgångar”. Den enda och självklara principen borde naturligtvis vara att man inte skall behöva betala skatt på en inkomst som man inte har disponerat. Det är också syftet med vår motion, som slutar med följande hemställan: ”att riksdagen hos regeringen begär att förslag snarast framläggs för att tillgodose de drabbade Vänerskogsmedlemmarnas berättigade krav på rättvisa”. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1983/84:1466.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att polemisera mot mina kolleger på länsbänken utan vill bara redovisa några korta fakta om hur det här ärendet ligger för dagen. Det behövs inte, som Ove Eriksson sade, några byråkratiska omgångar, och det krävs inte heller några enorma utredningsresurser för att utreda detta. I en interpellationsdebatt här i kammaren den 12 januari förklarade finansminister Kjell-Olof Feldt att det kan vara motiverat att samhället kompenserar skogsägare som försatts i en ohållbar ekonomisk situation till följd av det skattemässiga ställningstagandet till vissa förluster — t.ex. i samband med den konkurs som drabbade Vänerskog hösten 1981. Finansministern bedömde dock att de uppgifter som fanns tillgängliga den 12 januari inte var tillräckliga för att bedöma förhållandena i de enskilda fallen. Det krävdes enligt finansministern ett klarläggande, och innan resultatet av ett sådant utredningsarbete förelåg kunde Kjell-Olof Feldt inte uttala sig om vilken kompensation som skulle kunna komma i fråga. Kort tid efter det att interpellationsdebatten med finansdebatten hade ägt rum här i kammaren erhöll landshövdning Bengt Norling uppdraget att ta fram statistikmaterial över de skogsägare som blev ekonomiskt lidande på Vänerskogskonkursen. Detta kunde via data ske snabbt, och det visade sig röra sig om bortåt 25 000 personer. Av förklarliga skäl var det inte möjligt att överväga kompensationer till alla dessa ca 25 000, utan efter det att departementet fått ta del av hela det material som tagits fram i Värmland beslöt sig departementschefen för att begära en registrering av de personer som vid konkursögonblicket hade förlorat 10 000 kr. eller mer. 12 Detta registreringsarbete tog ca 10-12 dagar. Det bedrevs på länsstyrelsen i Värmland, och det visade sig då att det rörde sig om närmare 1 500 personer som hade gjort förluster på 10 000 kr. och däröver. Av dessa hade ca 350 gjort sina förluster under själva konkursåret 1981. Den 24 februari översändes resultatet av detta registreringsarbete från länsstyrelsen i Karlstad till finansdepartementet, och här finns nu detta material. Enligt vad jag har inhämtat i dag — och enligt vad jag förstår — arbetas det nu aktivt och intensivt i departementet för att ett förslag skall kunna presenteras under våren. Därmed är inte jag lika förvånad som Bertil Jonasson över att den värmländska motionen inte har behandlats, utan precis som skatteutskottet har sagt inväntar vi nu det arbete som, vill jag påstå, bedrivs aktivt i departementet. Vi har att motse ett förslag senare i vår.

Herr talman! Jag har lyssnat på Gunnar Olsson som har lämnat en redogörelse över de olika turerna i detta ärende, och vi känner till dem. Jag kan också förstå detta. Vad jag däremot har svårt att förstå är hur man skall kunna lösa denna fråga på ett rättvist sätt om man inte skall följa de skatterättsliga reglerna. Vi har en progressiv beskattning i vårt land som tar stark hänsyn till människornas inkomstoch förmögenhetsförhållanden. Jag anser att detta är tillräckligt för att gälla i allmänhet. Skulle man sedan på det här området gå utöver detta med ett liknande system tycker jag blir orättvist. Dessutom måste det bli ett kolossalt merarbete. Vi har ett system nu som, om konkursen hade inträffat 1983, skulle gjort det möjligt att lösa problemet skattevägen. Jag kan inte förstå annat än att det skulle vara en ganska enkel sak att överföra denna kompensation. Det är detta jag hoppas på, och det är därför som jag inte förut har ställt något särskilt yrkande — då hade vi kanske kommit i en ännu sämre situation. Det är för skogsägarna jag ömmar, de människor som har drabbats oändligt hårt av att tvingas betala skatt för pengar som de aldrig har sett. Det är orimligt.

Herr talman! Det var en intressant redogörelse som Gunnar Olsson gav för de undersökningar som nu har satts i gång i finansdepartementet. Det intressanta är att man har gått ifrån finansministerns klara och entydiga uttalanden här i kammaren. Han sade tidigare att det var de som hade försatts i en ohållbar situation på grund av det skattemässiga ställningstagandet som skulle kompenseras. Man skulle först ta reda på hur hårt människorna hade drabbats och hurdan den ekonomiska situationen var för dem. Jag hälsar med tillfredsställelse att man nu har gått från dessa ståndpunkter och att man tydligen söker efter en möjlig väg — som jag också tycker är riktig. Sedan kan man naturligtvis diskutera avgränsningar som måste göras. Det kan finnas skäl för avgränsningar i beloppshänseende, och också för avgränsningar i tidshänseende. Jag vill inte säga att 10 000 kr. är den rätta nivån. De som har förlorat uppåt Nr 93 den summan kommer säkert att känna sig orättvist behandlade om de inte får Onsdagen den någon form av kompensation medan de som hamnar strax över 10 000 kr. får 7 mars 1984 det. Det enklaste är att följa principen att man betalar skatt för den inkomst Den skattemässiga man har haft. När man inte har haft någon inkomst skall man inte heller behandlingen av betala någon skatt. Det var alltså det den fyrpartimotion syftade till som har förluster isamband väckts. Vi skall se till att skattebetalarna får betala skatt efter ett ordentligt med Vänerskogs skatteunderlag. Det är inkomsten som skall gälla — inte någon social konkurs

Herr talman! Jag lovade att inte gå in i någon polemik. Jag skall inte göra det heller. Jag skall bara referera till ett enigt utskottsbetänkande. Moderata samlingspartiet och centerpartiets agerande här förefaller mig något förvånande. När vi hade debatten här i kammaren den 12 januari uttryckte nämligen Bertil Jonasson, som han sade, sin utomordentligt stora glädje för att den här frågan nu äntligen blir löst. Att man sedan under allmänna motionstiden motionerar och på nytt agerar här i kammaren trots denna tillfredsställelse och trots ett enigt skatteutskott tycker jag är litet förvånande. Men jag skall inte gå in i någon mer polemik.

Herr talman! Det är riktigt att jag uttryckte min stora glädje för att man har fått ett löfte om kompensation för de här människorna. Jag har kämpat för den här frågan i många år, alltsedan konkursen inträffade. Jag insåg vad som skulle kunna hända — och det hände också. Jag är fortfarande glad för att löfte har getts om att det skall utgå kompensation. Jag sade däremot i debatten när löftet gavs att jag hoppades att det hela inte skall krånglas till för mycket, så att det blir omöjligt för människorna att förstå bestämmelserna. Dessutom, sade jag, bör det inte ta alltför lång tid. När vi har skattesystemet att falla tillbaka på borde det sätt som vi har föreslagit vara det enklaste för att lösa det här problemet — och jag hoppas ännu att man skall kunna lösa det efter de linjerna. Jag hoppas det — med tanke på de människor som har drabbats mycket hårt och orättvist.
Herr talman! Jag är något förvånad över Gunnar Olssons debatteknik. Han står och säger att han inte vill polemisera. Men vad är det han gör? Visst är det en typ av polemik han för! Mitt agerande i frågedebatten den 12 januari bestod enbart i att jag var passiv åhörare. Det var alltså en frågedebatt! Men redan då och i artiklar därefter har jag uttalat mig kritiskt mot de synpunkter som finansministern framförde i frågedebatten.

Herr talman! Bertil Jonasson uttryckte sin förvåning över att skatteutskottet så skyndsamt hade behandlat den här motionen. Vi har tyckt att det har varit ganska angeläget att ta ställning till motionen. Som klart framgår av utskottsbetänkandet anser vi att man skall försöka hjälpa de skogsägare som råkat illa ut i samband med Vänerskogs konkurs. Vad vi hade att bedöma i utskottet var ju om vi skulle försöka lösa problemet genom retroaktiv lagstiftning. Här har ett enigt skatteutskott kommit fram till att det inte är den vägen som man bör välja. Det skulle bli utomordentligt krångligt, eftersom det rör sig om ungefär 25 000 personer. Man skulle få göra om hela taxeringsprocessen för de här 25 000 människorna. Jag vet inte hur man skulle kunna avgränsa, så att det kom att gälla bara dem som har haft affärer med Vänerskog året i fråga. Det har ju inträffat fler konkurser under beskattningsåret. Även dessa skulle ju komma i fråga för omprövning av taxering det året, om man väljer retroaktiv lagstiftning. Det är alltså inte så enkelt som Bertil Jonasson vill göra gällande.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

Herr talman! Vi har fått lyssna på utskottets ordförande Rune Carlstein, som sade att man har velat behandla motionen så snabbt som möjligt. Det är väl alltid bra, men det hade kanske varit bättre att behandla hela huvudfrågan på en gång med hänsynstagande till alla olika faktorer. Det framhålls att utskottet har tagit ställning och att man vill hjälpa, och det är bra att det uttalandet gjorts. Rune Carlstein menar att det skulle bli mycket svårt och att man skulle vara tvungen att göra om hela taxeringen, om man väljer retroaktiv lagstiftning. För min del har jag mycket svårt att förstå att detta skulle vara särskilt besvärligt. Med tanke på riktigt små förlorare, om jag får uttrycka mig så, kunde man väl tänka sig att dra upp en bottengräns. Det gäller att finna en lösning som är rättvis och som inte medför alltför stora skillnader när det gäller behandlingen av människorna. Den progressiva skatten i det här landet är, enligt min mening, tillräckligt stor för att man skall kunna ta ut pengarna av de personer som har större ekonomisk bärkraft. Därför emotser jag ifrån finansministern ett förslag som är tillfredsställande från de här synpunkterna. Jag tror att det är riktigast att följa de principer som jag nu har nämnt.
Herr talman! Jag vill bara säga till Bertil Jonasson att det faktiskt förhåller sig så, att det finns tillfälle att motionera i vanlig ordning när propositionen kommer. Vill man motionera finns det alltså möjlighet till detta när förslaget lagts fram i kammaren. Konstigare är det ju inte.
Herr talman! Det känner jag till efter 26 år i riksdagen.

Herr talman! Jag har uppmärksamt lyssnat på denna debatt. Utskottets talesman har väl rätt. Men denna fråga visar att vi riksdagsmän ibland inte har begripit vad vi har gjort, när vi har stiftat lagar, som domstolarna sedan har måst döma efter. Detta är en varningssignal till oss alla att noggrant pröva alla lagförslag, som i form av propositioner eller utskottsbetänkanden läggs på våra bänkar för beslut. Lagarna är till för medborgarna och inte för myndigheterna. Det framgår redan av de gamla domarreglerna. Också den delegering av normgivningsmakten till regeringen och därifrån till diverse myndigheter som har blivit praxis måste omprövas. Jag tror att vi har alltför många underlåtenhetssynder på vårt samvete därvidlag. Vi får inte bli förhäxade av juridiska finesser. Vi måste lita mer på det sunda förnuftet och det allmänna rättsmedvetandet.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande behandlas en motion av mig, som jag väckte under den allmänna motionstiden för ett år sedan och som gäller nämndemän i hovrätt. Jag yrkade att nämndemannainstitutionen i hovrätt skulle tagas under omprövning, därför att de skäl som åberopades till förmån för riksdagsbeslutet år 1976 — då reformen infördes — inte ägde bärkraft. Samtidigt underströk jag i min motion att nämndemannainstitutet i tingsrätt var en oskiljaktig del av rättskipningen i enlighet med och grundat på uråldriga rättstraditioner och att nämndemännens främsta uppgift var att spegla det allmänna rättsmedvetandet på ett representativt sätt. Avskaffandet av de två lekmännen i en hovrättsavdelnings sammansättning kopplades därigenom av mig till ett starkt nämndemannainflytande i tingsrätt i enlighet med dessa historiska rättstraditioner. Jag vill samtidigt gärna förklara att jag mot bakgrund av egna mångåriga erfarenheter är en varm anhängare av nämndemannainstitutionen i tingsrätt och att jag har uppfattat nämndemännen såsom en verklig tillgång då det gällt att t.ex. ta ställning till knepiga bevisvärdespörsmål eller värderingsfrågor i mål rörande vårdnaden om barn eller underhåll efter äktenskapsskillnad. Nämnden måste då i gengäld vara så allsidigt sammansatt att den har förmåga att på ett representativt sätt spegla olika värderingar och åsikter i samhället och att tillhandahålla kunskaper om och insikter i olika slags samhällsangelägenheter. Även önskemålen om kontinuitet och likformighet i lagtillämpningen förutsätter ett ej alltför litet antal nämndemän, som dessutom får tjänstgöra förhållandevis ofta och som utses vid olika tidpunkter. Denna omständighet — nämligen att nämnden förnyas successivt och deltar i rättskipningen under en längre tidrymd — brukar vi i Sverige framhäva såsom något särskilt positivt, då nämnden jämförs med juryinstitutionen utomlands. Alla dessa förhållanden har slutligen bidragit till att flerstädes utveckla ett mycket gott kamratskap och en god sammanhållning mellan nämndemännen och yrkesdomarna, något som i sin tur på ett gynnsamt sätt medverkat till att höja urvalet av nämndemännen. Tingsrätterna har hittills åtnjutit, tror jag, ett alldeles särskilt högt mått av förtroende och tillit från allmänhetens sida. Vad jag nu tecknat i så ljusa färger hänför sig i tiden till vad som gällde före det riksdagsbeslut förra året då antalet nämndemän sänktes från fem till tre. Det finns anledning att återkomma till detta olyckliga riksdagsbeslut, då motioner om upprivande av beslutet kommer att behandlas senare i vår. Herr talman! Som framgår har de förutsättningar som rådde då jag väckte min motion rörande nämndemän i hovrätt radikalt rubbats. Jag vill därför yrka avslag på motionen, vilket kan ske genom ett yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill till att börja med berätta att jag kommer att yrka bifall till min reservation men inte begära någon votering. Föregående talare har ju tjänat på det, för de har haft stor publik, men nu går väl alla om de inte vill lyssna. Först helt kort om varför jag har denna reservation.

Det innebär att TGOJ, som formellt är privatbana till 12,5 26 — resten ägs av staten — kan få lägga ned trafik utan vidare och ändå åtnjuta statsbidrag för ersättningstrafiken. Det har utskottet i princip inte någon invändning mot. Det är därför som jag har reserverat mig. Ytterligare ett par motionärer har gjort invändningar och tycker att när man lägger ned järnvägstrafik skall samma prövning ske i fråga om Södermanland som i fråga om andra delar av Sverige. Det blir inte så i detta fall när man medger nedläggning utan prövning och säger att länstrafiken likväl får pengar till att ordna bussar i stället för järnvägstrafik. Man har då tagit bort valmöjligheten mellan tåg och buss som skall finnas. Och regionen missgynnas. Detta är kontentan av reservationen. Jag behöver inte gå längre. Vi menar att förslaget bör återförvisas och regeringen bör komma med ett nytt förslag, som innebär en större jämlikhet i prövningen av järnvägstrafiks nedläggande. Samma rättigheter skall gälla i Södermanland som i andra landsändar. Med detta yrkar jag bifall till reservationen. Jag kommer inte att begära votering, men det hindrar inte att andra kan komma att göra det.
Herr talman! Anledningen till att utskottet ger ett tillkännagivande i detta betänkande är att trafikutskottet anser att TGOJ i princip bör ges samma förutsättningar som övriga järnvägar som ställs under länshuvudmannens prövning när det gäller persontrafik. Jag vill göra denna klara markering för att det inte skall råda något som helst missförstånd på denna punkt. I övrigt, herr talman, vill jag hänvisa till vad utskottet skrivit i sitt betänkande. Jag hemställer om bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag avser vidta förändringar i lagstiftningen så att s.k. straffränta inte utgår om orsaken till denna är felaktigheter begångna av skattemyndigheten. Margit Gennser har frågat mig om jag avser vidta åtgärder så att enskilda inte kommer att drabbas av kvarskatteavgifter på grund av en obegriplig skattelagstiftning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Kvarskatteavgiftens syfte är att förmå de skattskyldiga att genom bl.a. fyllnadsinbetalningar bidra till en god överensstämmelse mellan den slutliga och den preliminära skatten. Avgiften är också avvägd med tanke på den ränteförlust som statsverket gör om den slutliga skatten i stället betalas som kvarstående skatt under mars och maj året efter debiteringsåret. Kvarskatteavgift skall utgå också när den kvarstående skatten beror på ett förhållande som den skattskyldige inte har kunnat råda över. Det kan t.ex. vara så som Sten Andersson i Malmö nämner att den lokala skattemyndigheten gjort en felräkning i ett jämkningsbeslut. I sådana fall kan avgiften sättas ned och beräknas efter endast 5 7. Kvarskatteavgiften motsvarar då en ränta för den kredit som den skattskyldige fått, en ränta som vid jämförelse med ränteläget på den allmänna kreditmarknaden framstår närmast som låg. Med anledning av Margit Gennsers fråga vill jag tillägga att det givetvis inte är något nytt problem att de skattskyldiga i vissa fall kan ha svårigheter att själva räkna ut skatten. Stor möda läggs därför ner på att i upplysningsbroschyrer som tillhandahålls vid deklarationstidpunkten på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva hur skatteuträkningen går till. Sedan länge gäller vidare att de lokala skattemyndigheterna står till tjänst med en förhandsberäkning av skatten mot en mindre avgift, f.n. 60 kr. I sådant fall får den skattskyldige ett bevis om den uträknade skattens storlek. Myndigheterna hjälper så långt möjligt också till med att kostnadsfritt göra ungefärliga beräkningar av skatten. Med hänvisning till vad jag nu sagt är jag inte beredd att föreslå någon ändring av reglerna om kvarskatteavgift.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Anledningen till min fråga är en artikel i Sydsvenska Dagbladet. Följande kan alltså inträffa. En person uppsöker skattemyndigheten och lämnar in uppgifter avseende sin inkomst och sina räntor i avsikt att erhålla skattejämkning. I december året därpå får han besked att han skall betala kvarskatt. Denna kvarskatt beror helt på att skattemyndigheten har gjort en felaktig beräkning. I de fall där skattemyndigheten har gjort en felaktig beräkning kan man alltså medge att kvarskatteräntan sänks från 10 96 till 5 20. I samband med det fall som beskrivs i artikeln i Sydsvenska Dagbladet uttalar en anställd vid skattemyndigheten i Malmö följande. Den här paragrafen är mycket svår att försvara, och den är sannerligen inte den trevligaste paragrafen. Han menar att den borde tas bort, men så länge den finns kvar är man givetvis skyldig att följa den. Min förhoppning, herr talman, när jag ställde frågan till finansministern var att han skulle vara villig att medverka till att den här bestämmelsen togs bort. Finansministern säger i sitt svar att de här pengarna trots allt är en summa som man har konsumerat, och man får alltså betala en ränta på pengarna. Jag tror i alla fall att detta är ett handlingssätt som är oförståeligt för den stora majoriteten av svenska folket. Om en person lämnar in helt korrekta uppgifter till skattemyndigheten och hans ekonomiska förhållanden inte ändras under beskattningsåret, då bör han kunna lita på de uppgifter han får från skattemyndigheten. Det kan ju vara så att han har räknat med pengarna i sin budget, och därför kan det uppstå stora problem för den enskilde. Jag skulle vilja avsluta med att säga att finansministern väl är den ende minister som har ett förtroendekapital utanför regeringen. Jag tror att han hade stärkt detta förtroendekapital om han hade varit villig att medverka till den enkla ändringen att om den skattskyldige har lämnat korrekta uppgifter så kan staten bjuda på straffräntan.

Herr talman! Tack för svaret! Jag hade dess värre inte väntat mig ett annat svar. Vi har nu i Sverige fått sådana skatteregler att inte ens specialisterna på skatter vågar räkna ut skatten för de skattskyldiga. Tidningen Expressen lät två taxeringsnämnder oberoende av varandra räkna ut skatten gällande samma deklaration. Differensen blev 19 000 kr. Det hade kostat ca 1 820 kr. i kvarskatteavgift. I riksskatteverkets broschyr Löntagare upptas 16 sidor, eller ca 27 90 av innehållet, av hur man räknar ut skatten. Jag har mött många skattebetalare som konstaterar att de med hjälp av anvisningarna har kommit fram till olika resultat. Vilket som är rätt har de ingen aning om. Jag fick i dag en upplysning av en före detta riksbankschef att det finns fel i broschyren. Jag har frågat diverse riksdagsledamöter om de kunde förklara vissa detaljer i anvisningarna. De flesta har inte kunnat det, utom någon moderat ledamot. En ledamot i skatteutskottet menade att det inte är så noga om skattebetalarna kan räkna ut skatten — det gör ju myndigheterna. Delar finansministern denna inställning? I så fall har vi, tycker jag, lämnat grundläggande principer för ett rättssamhälle. Jag såg av svaret att man för 60 kr. kan få skatten uträknad. Men jag har lärt mig av min far att man alltid skall läsa det finstilta på försäkringsbrevet och att man alltid skall kunna kontrollera sina räkningar. Även skattemyndigheterna måste kontrolleras. Alltså: Specialister, riksdagsledamöter och välutbildade skattebetalare — jag har faktiskt själv skrivit en bok om skatter en gång — klarar i dag inte av att räkna ut sin inkomstskatt på ett korrekt sätt. Om man betalar för litet skatt utgår alternativt 1020 i kvarskatteavgift, som inte är avdragsgill och som dessutom är utformad som ett straff. Så får det naturligtvis inte vara. Riksdagen river ner rättssamhället. Nu påtar sig alltså riksdagen en roll som den inte har fått av folket. Jag vädjar faktiskt till finansministern att än en gång överväga sitt svar, så att vi verkligen får regler som folk kan följa. Till vilsna skattebetalare vill jag säga: Låt skattemyndigheterna förklara reglerna! Gå till skattemyndigheterna och låt dem räkna ut skatten! Det får ta den tid det kräver.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har mot bakgrund av de pågående förhandlingarna om ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA frågat mig om regeringen avser att fullfölja planerna på en drastisk skatteskärpning för amerikanska gästforskare i Sverige och vilka motiven är för en sådan eventuell förändring. Utgångspunkten för frågan är bestämmelsen i gällande dubbelbeskattningsavtal att en amerikansk gästforskare som inbjuds för att forska vid ett svenskt universitet är skattefri i Sverige för sin lön om hans vistelse här inte överstiger två år. I den forskningsproposition som regeringen för en vecka sedan förelade riksdagen har betydelsen av ett vitalt forskarutbyte betonats. Det är angeläget att kvalificerade utländska forskare kommer till Sverige. Detta gäller såväl universitet och andra forskningsinstitutioner som industrin. I den mån svenska skatteregler utgör hinder för detta, bör lämpliga åtgärder vidtas för att undanröja dessa. Jag har nyligen erhållit bemyndigande att tillkalla en särskild utredare för att shabbutreda hur man inom ramen för vårt interna skattesystem skall kunna åstadkomma en stimulans för utländska forskare att komma till Sverige. Förhandlingar om ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA har pågått i nära två år, men är ännu långt ifrån avslutade. Ett nytt avtal kan knappast komma att gälla före år 1986. Vid förhandlingarna har naturligtvis den nyssnämnda skattefrihetsregeln diskuterats, men något slutgiltigt resultat föreligger ännu inte. Jag förutsätter att vi, om regeln slopas, kommer att finna andra, bättre möjligheter att främja kvalificerade amerikanska forskares vistelse i Sverige. Det är en internationell trend att eventuellt förekommande skattefrihetsregler i äldre avtal slopas. Skattefrihetsregeln för gästforskare finns exempelvis inte i det nya multilaterala avtalet mellan de nordiska länderna och inte heller i avtalen med Västtyskland och Schweiz. Det är också värt att nämna att OECD:s modellavtal, som tjänar som utgångspunkt vid de flesta förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal, inte i avtalstexten har en sådan skattefrihetsregel. En anledning till att många industriländer vill slopa regeln är att behovet av utländska forskare är lika stort inom industrin och vid forskningsinstitutioner som inte är knutna till universiteten. En annan viktig anledning till slopande av regeln är att den ofta, i kombination med regler i intern skattelagstiftning, leder till total skattefrihet i båda staterna. Detta är exempelvis fallet i dag med en svensk gästforskare i USA som vistas i USA mer än ett år men mindre än två år. Denne blir skattefri i Sverige enligt den s.k. ettårsregeln i kommunalskattelagen och i USA på grund av skattefrihetsregeln i dubbelbeskattningsavtalet.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. I Dagens Nyheter den 15 februari slog tre svenska forskare larm i den viktiga skattefråga som vi nu diskuterar. Professorn i fysik Tor Ragnar Gerholm, docenten i internationell ekonomi Carl Hamilton och professorn i finansrätt Sven-Olof Lodin gick då till hårt angrepp mot ett utkast till nytt dubbelbeskattningsavtal, innebärande skatteskärpningar för amerikanska gästforskare i Sverige. Enligt artikelförfattarna skulle ett genomförande av regeringens planer på ett nytt skatteavtal omöjliggöra för svenska universitet och högskolor att locka till sig amerikanska gästforskare. De skrev bl.a. följande i sin artikel: ”Konsekvensen av skatteskärpningen för detta mycket begränsade antal personer med för Sverige unik kompetens blir i praktiken att den redan i dag besvärliga uppgiften att locka hit kvalificerade gästforskare blir närmast omöjlig. Uppgiften blir definitivt helt omöjlig för den majoritet av svenska institutioner som inte är världsberömd, dvs förslaget skulle utesluta möjligheten att bygga upp inhemsk forskningskapacitet med amerikanska forskares hjälp. Sverige blir mer avskärmat från internationella impulser och strömningar och får sämre kvalitetskontroll av inhemsk forskning, tvärt emot det uttalade målet om ökad internationalisering av högskolan.” Det är, herr talman, enligt min mening viktigt att vi hävdar svensk forskning och undviker att införa nya regler som gör det svårare att få hit framstående forskare från andra länder. Det gäller självfallet forskare från både USA och andra länder. Forskningen är internationell till sin karaktär, och det är alldeles nödvändigt att vi i stället, tvärtom, försöker ändra bestämmelserna så att de underlättar ett utbyte av forskare mellan Sverige och andra länder. Innebörden av finansministerns svar till mig är inte alldeles klar. Jag vill därför ställa ett par följdfrågor. Kan Kjell-Olof Feldt lova att det inte kommer något regeringsförslag vars nettoresultat blir försämringar för amerikanska gästforskare eller forskare från andra länder? Finansministern antyder att det finns ”andra, bättre möjligheter att främja kvalificerade amerikanska forskares vistelse i Sverige”. Vilka andra möjligheter tänker finansministern på, när han uttrycker sig så i sitt svar till mig?
Herr talman! Jag tycker det ändå är nödvändigt att vi har med i diskussionen det enkla faktum att ett utbyte av forskare mellan Sverige och omvärlden för det första inte gäller bara ett utbyte mellan Sverige och USA — det finns gubevars forskare i andra länder i världen än i Amerika — och för det andra att andra forskningsinstitutioner än universiteten också är betjänta av ett sådant utbyte. För det tredje har också industrin ett stort behov av gästforskare. I själva verket har det nuvarande systemet inneburit en ganska stor orättvisa mot industrin och institutioner utanför universiteten, och dessutom har det inneburit en orättvisa mot forskare från andra länder än USA. Jag vill bara i förbigående notera att de tre professorer som åberopades i Jörgen Ullenhags inlägg nyss inte har reagerat över de dubbelbeskattningsavtal som tecknats med de nordiska länderna och med Västtyskland och Schweiz. Man kan undra vilken betydelse det har att dessa tre professorer möjligen kan ha haft i åtanke sina egna skatteförhållanden då de uppehåller gästprofessurer i USA. Den andra sidan av denna sak har nämligen varit de utomordentligt gynnsamma skatteförhållandena för dem som i USA blivit befriade från både svensk och amerikansk skatt. Vi avser att hitta en form för en skattenedsättning för utländska gästforskare av hög kvalitet — oberoende av var de finns i Sverige och oberoende av varifrån de kommer — för att det från deras synpunkt skall vara meningsfullt att komma hit och för att både universiteten, forskningen och vårt näringsliv skall kunna dra nytta av forskarutbildningen.
Herr talman! Finansministern har naturligtvis alldeles rätt i att det inte enbart gäller amerikanska gästforskare. Därför var jag mycket noga med att i mitt förra inlägg betona att frågan också gäller forskare från andra länder. Svensk forskning är allmänt sett mycket betjänt av ett utbyte mellan forskare i andra länder och i Sverige. Men samtidigt, herr talman, förstår jag de tre forskare som slog larm i sin rapport i Dagens Nyheter. Om de har den mycket bestämda uppfattningen att en försämring i dubbelbeskattningsavtalet skulle innebära ett totalt avbrott i förbindelserna med Förenta staterna, borde man kunna påpeka detta utan att för den skull behöva kräva att de skall vara heltäckande i sin rapport. Jag tycker att finansministern borde ta den artikeln som en varningssignal. Man kan väl säga att hela den här diskussionen illustrerar bristerna i det svenska skattesystemet, dvs. att vi riskerar ett avbrott i inflödet av framstående forskare från andra länder. Dessa forskare skulle kunna hjälpa svensk forskning på många områden. Detta avbrott beror i så fall på att det svenska skattesystemet ser ut som det gör. Detta borde också i och för sig vara en varningssignal till finansministern och leda till slutsatsen att det är rimligt att gå vidare med ytterligare marginalskattesänkningar i ett senare skede — det är åtminstone en slutsats som man kan dra. Det finns också en rad andra goda skäl för en sådan förändring. I avvaktan på den typen av förändringar borde en rimlig utgångspunkt vara att inte lägga fram konkreta förslag som innebär försämringar på viktiga punkter för utländska gästforskares möjligheter att verka i Sverige. Nu tas denna fråga upp i forskningspropositionen, och jag hoppas verkligen att den markering som görs där i ord också kommer att följas av praktiska handlingar.